Herr talman! Jag ber att få gratulera fru Johansson i Tidaholm till hennes första intressanta anförande här i kammaren. Men det hindrar mig inte från att känna mig litet förvånad över att socialdemokraterna vill göra så förfärligt stor affär av frågan om hanteringen av småkonkurserna. Det har framgått av alla anföranden som hittills har hållits att i sak råder det inte någon större skillnad mellan oss. Vi är alla överens om att det behövs en ändrad lagstiftning. Vad vi är oense om är tidpunkten för en sådan lagstiftning. Frågan gäller om vi verkligen skall bryta ut lagstiftningen om de s.k. fattigkonkurserna och bedöma den separat innan vi har fått hela kakan, med den risk som föreligger att vi nu fattar ett beslut som inte är riktigt bra och som vi tvingas riva upp vid ett Nr 45 senare tillfälle till förmån för ett kompletterat och förändrat förslag. Vi Tisdagen den har vid några tidigare tillfällen varit med om detta i lagutskottet, och 14 december 1976 det har inte gjort oss till några större vänner av vad man skulle kunna kalla en etapplagstiftning. Vi anser att det som hör samman också skall — Konkurslagstiftbedömas i ett sammanhang. ningen Nu tycks man på socialdemokratiskt håll vilja göra gällande att vi i majoriteten inte är medvetna om eller vi!l göra någonting för att komma till rätta med onöjaktigheterna i den administrativa handläggningen och kontrollen av de mindre konkurserna. Andra har här redan sagt att vi visst är beredda att lagstifta på detta område. Jag vill gärna ytterligare understryka för herr Andersson i Södertälje och andra som fortfarande kanske känner sig tveksamma att det inte finns någon motsättning mellan oss när det gäller att förhindra att en konkursgäldenär använder lagstiftningen till att undandra medel som rätteligen skall ingå i konkursen eller till att få en orättmätig vinst. Sådant skall vi försöka komma till rätta med genom lämplig lagstiftning.

Om man godtar det argumentet, leder det till att man också bör godta att vilken som helst annan konkursborgenär, som har en stor fordran skulle tillerkännas en särskild insyn i och ett särskilt inflytande över konkursförvaltningen. Vi är kanske inte så särskilt roade av att skapa en sådan situation. Jag tycker inte heller att man i detta sammanhang bör skapa särskilda förmåner eller fördelar för staten, som jag inte uppfattar som någonting annat än en part i konkursprocessen. Ovanpå detta argument har man på socialdemokratiskt håll lagt att arbetsmarknads och regionalpolitiska intressen blir bättre tillgodosedda i fattigkonkurser, om förvaltningen sker genom kronofogdemyndigheten än om den sker på något annat sätt. Jag tycker verkligen att detta är att skjuta mygg med kanoner. I verkligheten förhåller det sig på det sättet — och det framgick av vad fru Johansson i Tidaholm sade — att det i småkonkurserna verkligen inte finns några arbetsmarknads eller regionalpolitiska intressen att tala om. För resten kan det i detta sammanhang vara värt att lägga märke till att reservanterna inte i betänkandet har redovisat någon statistik som visar hur fördärvligt och olämpligt det nuvarande systemet är. Nu redovisade herr Andersson i Södertälje i sitt anförande en del sifferuppgifter, några i procent och andra i absoluta tal. Men jag vet inte vad herr Andersson ville säga med detta. Jag fick uppfattningen att han ville visa att vi under de gångna åren haft ett mycket stort antal konkurser, och det är ju riktigt. Men därav drar herr Andersson slutsatsen att det stora antalet konkurser tyder på att det här skulle vara fråga om någonting brottsligt. Detta är den typiska socialdemokratiska inställningen till fö 119 120 retagsamheten. Man anar någonting lurt i alla sådana här sammanhang. Mycket naturligare hade varit att säga att vi haft så många konkurser därför att företagsklimatet i vårt land inte varit så vänligt att företagarna kunnat fortsätta sin verksamhet utan de har fått slå igen på detta sätt. Nå, det är väl att uttrycka sig litet tillspetsat, det får vara med den saken hur som helst. Men när herr Andersson i Södertälje säger att institutet fattigkonkurser har missbrukats i stor utsträckning — precis så föll orden — skulle jag vilja fråga: Varifrån har herr Andersson fått att det skett i stor utsträckning? På den punkten finns det inga uppgifter, ingen statistik eller några siffror över huvud taget. Jag skall inte bestrida att systemet har missbrukats, men jag vill inte göra något uttalande om volymen. Förvisso känner både herr Andersson och jag till att det finns enstaka figurer som haft ett stort antal småbolag och låtit dem gå i konkurs i tur och ordning. Det är naturligtvis inte bra att detta kunnat fungera på det viset, men det ger inget belägg för att volymen konkurser av det här slaget där missbruk skett har varit stor. Jag kan inte för min del finna att reservanterna förebragt — jag säger på samma sätt som herr Andersson i Södertälje — några bärande skäl för att man skall rycka ut småkonkurserna ur det större sammanhanget. Tvärtom är vådan av ett sådant lagstiftningsförfarande ganska påtaglig. Inte ens reservanterna själva är alldeles främmande för att risker kan förekomma. Man har noterat att det fortsatta utredningsarbetet rörande konkurser kan komma att påverka utformningen av förfarandereglerna beträffande de mindre konkurserna. Men så lugnar man sig väldigt snabbt och säger att de ändringar det härvidlag kan bli fråga om kommer att bli av förhållandevis enkel beskaffenhet. Herr talman! Det är bra med en god tro, men med fromma förhoppningar kommer man inte så långt, och man rår inte på den administrativa verkligheten. Skulle vi ”sjösätta” reservanternas förslag skulle det leda till att man för en offentlig myndighet fick tillskapa nya arbetsuppgifter som kräver utbildning på den sektorn, kräver anställning av folk, ökade resurser, större kontorslokaler och allt vad därmed sammanhänger för att de nya arbetsuppgifterna skulle kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt. Man skulle även binda sig för administrativa rutiner som vi vet att det inte är så lätt att ändra på. Det är det vi från majoritetens sida velat förhindra genom att gå emot propositionen sådan den föreligger. Jag tycker att det är verkligt viktigt att understryka att det inte är tanken att man skall förändra lagstiftningen om småkonkurser, skapa en bättre kontroll, skapa möjligheter till återvinning, förhindra gäldenärsbrott och annat sådant som gör att vi går emot. På den punkten är vi överens. Men vi vill bedöma frågorna i ett sammanhang. Vi tror att detta kan göras inom en så nära framtid att det icke uppkommer några vådor av att vänta.
Nr 45 Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Lidgard började Tisdagen den sitt anförande med att deklarera att han tar avstånd från eventuella ma 14 december 1976 nipulationer eller eventuellt fusk i samband med konkurser. Där har vi en gemensam grund att utgå från i vår fortsatta diskussion. Konkurslagstift Men herr Lidgard har också under många år varit fackligt aktiv.

De fackliga funktionärerna kan vittna om vilka konsekvenser det har blivit för de anställda, för orten i fråga och för regionen i dess helhet. Det är ingen hemlighet att fackföreningsrörelsen har fått sätta till väldigt mycket folk för att följa de här frågorna. Detta har också kommit till uttryck i Metallindustriarbetareförbundets och Landsorganisationens remissvar. Om inte kronofogdemyndigheten blir den förvaltande myndigheten så motsätter sig LO en ändring av lagstiftningen över huvud taget. En sådan organisation uttalar sig inte kategoriskt utan att ha ett mycket omfattande material som grund för sin uppfattning.

Mot slutet av sitt anförande kom herr Lidgard till att han inte vill skapa fördelar för staten. Han tycker inte att vi har ett tillräckligt företagsvänligt klimat här i landet, och han tycker inte heller om att vi skapar ytterligare arbetsuppgifter för en offentlig myndighet. De argumenten skall jag emellertid inte bemöta nu, utan det kan anstå till ett annat tillfälle.
Herr talman! Landsorganisationen motsätter sig lagstiftningen. Ärade kammarledamöter! Det är här i denna församling som vi lagstiftar och väger de sakliga argumenten för och emot, inte någon annanstans. Jag betvivlar det inte när herr Andersson i Södertälje säger att fackföreningsfunktionärerna har haft mycket bekymmer och mycket besvär med konkurser. Jag vet att det förhåller sig så. Men det förhållandet att de har haft bekymmer får ju inte förleda oss till att nu hals över huvud besluta om en dellagstiftning som vi redan nu kan säga oss kommer att ändras om ett eller två år. Det besvär som fackföreningarna har haft får de ha i fortsättningen också tills vi har kunnat skapa en samfälld lagstiftning. åberopade att många tunga remissinstanser hade sagt på ett visst sätt. Jag har slagit upp remissinstanserna, och vi kan efteråt tala om vilka av dem som är tunga och icke tunga. Men jag kan som ett litet exempel konstatera att medan kronofogdeföreningen har sagt att man skall gå på kronofogdealternativet så har kronofogdemyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Helsingborg ansett att detta är rent galet och i stället förordat ett annat alternativ. Det väger rätt jämnt både mellan myndigheter och andra. Sedan tillkommer naturligtvis herr Anderssons tunga remissinstans Landsorganisationen, men jag tycker att vi skall förbehålla oss rätten att utan hot genomföra den lagstiftning som vi till slut finner sakligt riktigast.
Herr talman! Visst är det riksdagen som beslutar om ny lagstiftning. Jag har aldrig påstått någonting annat och kommer inte heller att göra det. Att jag har åberopat en av remissinstanserna, i det här fallet Landsorganisationen, beror på att det är en remissinstans som har väldigt lång erfarenhet. Det remissystem vi har här i landet och som vi skall vara tacksamma för gör att vi får in en rad uppgifter som vi riksdagsledamöter ändå skall väga av innan vi tar slutlig ställning och bestämmer oss för hur det skall vara. Vad vi reservanter är verkligt oroliga för nu är den ytterligare försening som utskottets förslag innebär i den här frågan.
Herr talman! Jag vill bara slå fast att herr Andersson i Södertälje i sitt tidigare inlägg sade att Landsorganisationen accepterar ingen annan myndighet än kronofogdemyndigheten. Vad kan man dra för slutsatser av ett sådant uttalande?
Herr talman! Det är Landsorganisationens ledning som har tagit ställning, och detta är ledningens uppfattning. Man har ju full rätt att skriva som man gjort i sitt remissvar — precis som andra remissinstanser har full rätt att uttrycka sina uppfattningar.

Herr talman! Det finns två åtgärder som är absolut nödvändiga om man skall kunna lösa bristen på daghems och fritidshemsplatser. Den ena åtgärden är lagstiftning. Kommunerna måste i lag åläggas att bygga bort bristen på platser. Som det nu är behöver kommunerna bara redovisa sina förskoleplaner. Kommunernas fullmäktige fattar egna, helt självständiga beslut både om hur stort behovet av platser är och om hur hög, eller rättare sagt hur låg, utbyggnadsnivån skall vara, dvs. hur många platser som skall presteras. Såväl socialdemokrater som borgare förlitar sig helt på kommunalpolitikernas goda vilja när det gäller att bygga bort bristen. Men det går inte att förlita sig på den goda viljan, inte i ett samhälle där barnen och barnens behov sätts i sista rummet, där t.ex. bilar och motorvägar värderas högre än barnens behov av en god omsorg. Och även om den goda viljan skulle finnas, fattas pengarna. Det är bristen på vilja bland både riksdagspolitiker och kommunalpolitiker som har orsakat dagens katastrofala brist på daghems och fritidshemsplatser. Situationen i dag ger också belägg för hur nödvändigt det är att kommunerna får en lagfäst skyldighet att bygga bort bristen på platser. Den andra åtgärden är att kommunerna måste få ekonomiska möjligheter att bygga ut barnomsorgen. Staten måste på sikt ta över alla kostnader för barnomsorgen. Då först kan utbyggnaden tryggas, kvaliteten förbättras och barnomsorgen bli kostnadsfri för föräldrarna. Kortsiktigt måste åtminstone kommunerna på driftsidan få täckning för alla personalkostnader. Om kommunerna fick denna kostnad täckt skulle det inverka positivt på personaltätheten, som är av största betydelse för kvaliteten i barnomsorgen. Nu är det inte många kommuner som anser sig ha råd att satsa på en personaltäthet som tillgodoser barnens behov. Vänsterpartiet kommunisterna är tyvärr ensamt om att kräva att kommunerna skall få full kostnadstäckning för barnomsorgen. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår också förbättringar inom det nuvarande bidragssystemet. I motionen 23 föreslås att det nuvarande anordningsbidraget på 12 000 kr. även i fortsättningen skall utgå under planeringsperioden åtminstone fram till 1980 och att det dessutom skall värdesäkras.

Herr talman! När det gäller angelägenheten av att bygga daghem och öka antalet daghemsplatser har jag inte någon annan mening än den som fru Lantz här redovisade. Inte heller i fråga om värderingen av parkeringsplatser och plats för barn. Men det är inte det vi diskuterar i dag, utan nu gäller det frågan om huruvida tiden för anordningsbidraget skall förlängas. Att förlänga tiden för det fram till 1980, som vänsterpartiet kommunisterna vill, kan ju leda till att daghemmen kommer till stånd senare, vilket Inga Lantz naturligtvis inte är intresserad av. Risken finns alltså att vpk-förslaget motverkar syftet att så snabbt som möjligt få fram daghemsplatser. Dessutom är det tveksamt om det yrkande som fru Lantz har ställt här i kammaren verkligen tillgodoser önskemålet att bidrag skall utgå efter den sista februari. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman!

Hur skall kommunerna klara att barn med särskilda behov — och dit räknas som herr Romanus vet nästan hälften av fyraåringarna i vissa nya tätbebyggda områden — skall få daghemsplats? För sådana barn har ju kommunerna fr.o.m. den 1 januari 1977, alltså "inom en månad, laglig skyldighet att bereda förtursplats på daghem. Hur skall man i fortsättningen klara att placera alla dessa barn, om man inte får de ekonomiska resurser som måste till för detta? Jag är medveten om att det inte bara behövs pengar härvidlag — det 125 behövs också mark, personal och mycket annat — men pengarna är en grundplåt som gör att kommunerna törs satsa på en utbyggnad. Utskottet avstyrker vår motion med hänvisning till det beslut som riksdagen fattat om ett nytt statsbidragssystem, där anordningsbidraget helt försvinner och ersätts av ett förhöjt driftbidrag. Det visar att utskottet helt förlitar sig på kommunernas goda vilja och dessutom tror att kommunerna har råd att trygga en god barnomsorg. Jag kan försäkra herr Romanus att detta är en illusion. Jag tror att man för att få en sådan utbyggnad av barnomsorgen att alla barn får plats på daghem för det första måste lagstifta så att kommunerna tvingas att bygga ut barnomsorgen, för det andra måste ställa pengar till förfogande för att klara uppgiften.
Herr talman! Det som vi diskuterar nu är anordningsbidraget. Lagstiftningen, byggnadsstadgan och annat, diskuterar vi inte i dag. Men i kommunernas ekonomi är driftbidraget helt avgörande för om de kan klara uppgiften att tillhandahålla daghemsplatser. Inga Lantz, som har kontakt med denna verksamhet lokalt, vet mycket väl att det är driftbidraget som avgör om man kan bygga ut daghemmen -— inte anordningsbidraget. Anordningsbidraget används nu i konjunkturpolitiskt syfte och för att driva fram utbyggnaden snabbare. Byggenskapen måste då sättas i gång före en viss tidpunkt. Men säger man till kommunerna att tiden för beviljandet av anordningsbidrag sträcks ut ända till 1980, riskerar man att de inte sätter i gång utbyggnaden lika tidigt — det är kanske det som vänsterpartiet kommunisterna vill när man i sin motion säger att det blivit en alltför snabb framtagning av daghemsplatser. Jag delar inte den uppfattningen utan tycker att det är bra att platserna kommer fram snabbt. Jag kan vidare inte förstå varför vpk i kammaren delar ut ett yrkande som inte skulle leda till att tiden för anordningsbidraget förlängs. Det står ju inte i yrkandet att tiden skall förlängas.
Herr talman! Jag hävdar att de flesta kommuner inte har de ekonomiska förutsättningarna för att klara av den utbyggnad som behövs. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna hävdat att det för att en utbyggnad skall komma till stånd krävs att staten tar över kostnaderna för barnomsorgen. Driftbidraget har stor betydelse för kommunerna, och den tyngsta posten för dem är personalkostnaderna. Vi har därför krävt att staten kortsiktigt skall täcka åtminstone dessa kostnader. Det nuvarande driftbidraget inverkar också på daghemmens kvalitet. Kommunerna har inte råd att satsa på den personaltäthet som skulle behövas och som framför allt är nödvändig för barnen. Det är vidare självklart att anordningsbidraget har samband med den — Nr 45 utbyggnad som kommunerna planerar, och det visar också socialstyrel Tisdagen den sens siffermaterial. Av det framgår att man så länge man har anord = 14 december 1976 ningsbidrag att tillgå, dvs. under 1976, skall bygga 27 406 daghemsplatser. I Men för första halvåret 1977 planerar kommunerna inte ens att bygga Bidrag till anord 3000 daghemsplatser. Det finns ett säkert samband på denna punkt. nande av förskolor Det är därför som vi menar att man kortsiktigt måste fortsätta att ge — och fritidshem kommunerna detta anordningsbidrag men att staten på sikt skall ta över hela kostnaden för barnomsorgsverksamheten.
Herr talman! Om anordningsbidraget är begränsat i tiden, som nu regeringen och utskottet föreslår att det skall vara, måste kommunerna börja bygga innan den tiden utgår. Då får man en press på kommunerna att starta utbyggnaden snabbare. Om däremot anordningsbidraget kommer att beviljas under nära nog obegränsad tid, riskerar man att utbyggnaden sätter i gång senare. Det är tydligen också vpk:s syfte, eftersom ni i motionen skriver att man riskerar att daghemsplatserna kommer att byggas ut för snabbt med den nuvarande ordningen. Samtidigt vill ni sitta på den andra stolen och lägger fram ett yrkande i kammaren som inte innebär att tiden sträcks ut. Jag förstår inte vad som är syftet med det utdelade yrkandet.
Herr talman! Herr Romanus vill tydligen att kommunerna skall ha något slags morot framför sig när de planerar barnstugor. Men det är inte riktigt så enkelt. Vad kommunerna behöver är en stabil planeringstidsram så att de på ett mycket tidigt stadium kan planera in barnomsorgen. Att ha ett anordningsbidrag åtminstone fram till 1980 motverkar i alla fall den ryckighet som kommunerna annars tvingas till i den här frågan. Det allra bästa — det måste väl herr Romanus hålla med mig om —- vore att staten tog över kostnaderna för barnomsorgen, och det är också det enda sättet att klara omsorgen på ett riktigt sätt, så att alla barn som behöver en plats får det. Då kan den platsen också bli kostnadsfri.
Herr talman! Problemet är ju att vi inte diskuterar den frågan just nu, utan nu diskuterar vi anordningsbidraget. Vi har det driftbidrag vi har, vi har den lagstiftning vi har och då är frågan: Skall man förlänga anordningsbidraget eller skall det vara tidsbegränsat? Har man det tidsbegränsat tvingar man kommunerna att bygga snabbare, har man det förlängt till 1980, som vpk vill, då har man inte den pressen på kommunerna. Det är tydligt att vpk inte vill det, eftersom det står i er motion att ni tycker att det byggs för snabbt. Jag tycker inte att det byggs för snabbt, och därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan. 127 Tisdagen den yrkandet som ju inte talar om att tiden skall förlängas?
Bidrag till anord Herr talman! Det är klart att vi skall ha en förlängning för att motverka nande av förskolor tyckigheten. och fritidshem Säger inte siffrorna herr Romanus någonting om att anordningsbi draget har en direkt påverkan på utbyggnadsplanerna? Om man jämför 27 000 daghemsplatser 1976 med planerade 3 000 för första halvåret 1977, så finner man att den effekten är ganska markant. Det kan man väl inte undgå att lägga märke till. Därför har vi som ett försök — jag medger att jag skulle vilja ha mycket mera för kommunernas räkning — att hjälpa kommunerna velat förlänga anordningsbidraget till denna planperiods slut. Det går av tekniska skäl inte i anledning av det här betänkandet att formulera att-satsen på annat sätt än vad vi har gjort. den det ej vill röstar nej.

Lagen om kontant arbetsmarknadsstöd trädde i kraft den 1 januari 1974. Även om denna reform var ett framsteg i förhållande till tidigare rådande förhållanden på detta område, var det kontanta arbetsmarknadsstödet satt alldeles för lågt. Ingen människa kunde klara ens det nödvändigaste av sin försörjning på de 35 kr. som då skulle gälla för hel dag och 18 kr. för halv dag. Härtill är att märka att dessa små belopp även var skattepliktiga. Vi påtalade detta faktum redan när lagen genomfördes och har återkommit till frågan i senare motioner, då vi krävt en höjning av arbetsmarknadsstödet som i någon mån svarar mot levnadskostnaderna. Vi har dock varje gång vi har motionerat fått avslag på våra yrkanden. Även om det kontanta arbetsmarknadsstödet den 1 januari 1976 höjdes från den låga summan 35 kr. till 45 kr. i anslutning till en proposition undertecknad av regeringen Palme, svarade denna förhöjning knappast mot de prisökningar och den inflation som varit rådande. I dag behandlas en ny proposition i samma ärende, denna gång undertecknad av regeringen Fälldin. Även nu gäller det en förhöjning av stödbeloppet med endast 10 kr., från 45 till 55 kr., att gälla från den 1 januari 1977. Det svarar knappast mot den inflation som vi haft. Beloppet är alltså, realiter sett, lika lågt som det varit hela tiden. Vpk har varje år väckt frågan om ett högre stödbelopp. I vår motion i år yrkar vi på en förhöjning till 90 kr. per dag. Vi anser att inte heller det nu i propositionen föreslagna beloppet ger ett rimligt ekonomiskt skydd. Utskottet har även i år avstyrkt vårt motionsförslag. Vid tidigare yrkanden om avslag på våra motioner har utskottet hänvisat till för det första att en utredning om allmän arbetslöshetsförsäkring pågår, för det andra att kostnadsskäl lägger hinder i vägen för ett högre stödbelopp samt för det tredje att beloppen för kontant arbetsmarknadsstöd inte bör sättas högre än de ersättningar som arbetslöshetskassorna betalar ut. Detta gällde under den gamla regeringens tid. Landet har fått en ny regering, och nu använder man endast det tredje argumentet som motivering för att avstyrka vpk:s motion. I utskottsbetänkandet fästs nu liksom tidigare år inget avseende vid frågan om det över huvud taget är möjligt att leva på detta låga stödbelopp. Den frågan går utskottet med tystnad förbi. Dess motivering blir därför i år ett uttryck för den obotfärdiges förhinder. Vad är det då för kategorier människor som skulle hjälpas genom reformen med det kontanta arbetsmarknadsstödet? Jo, det är i första hand ungdomar som inte hunnit kvalificera sig för ersättning från arbetslöshetskassa och i andra hand arbetare som gått arbetslösa så lång tid att de är utförsäkrade. Det är alltså fråga om människor som är hårt drabbade av att meningsfull sysselsättning inte kan ordnas i vårt samhälle. Detta är i och för sig en tung börda att bära — att bli vägrad arbete då man inget högre önskar än att få en meningsfull sysselsättning. Till detta kommer också försörjningssvårigheterna. De arbetslösa tvingas i alltför många fall att gå den tunga vägen till socialvården för att klara uppehället, och självfallet känns detta förnedrande. Man begär arbete men tvingas gå till socialvården. Kommunerna måste träda emellan — kommunerna som redan tidigare har stora ekonomiska svårigheter att brottas med. Människorna som det här är fråga om måste givetvis ha sin försörjning. Då de vägras arbete kan det inte vara rimligt att kontant arbetsmarknadsstöd skall svara för en del av försörjningen och att sedan socialvårdsbidrag skall svara för resten. Den som såg filmen ”Det löser sig nog”, visad i svensk television för kort tid sedan, fick en inblick i hur förnedrande det kan kännas för dem som tvingas begära hjälp av socialvården då arbetslöshet inträder. För dem som tidigare hävdat uppfattningen att det inte är förnedrande att begära socialhjälp utan endast en rättighet i vårt land borde denna film ha varit en allvarlig tankeställare. Vad är då enligt utskottet den bärande motiveringen i år för avslag på den kommunistiska motionen? Låt oss se efter i utskottsbetänkandet. Där står det präntat att det kontanta arbetsmarknadsstödet bör ”utformas så, att det inte kan bli förmånligare än ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

De arbetande grupper som utskottet har i tankarna kan inte vara andra än exempelvis deltidsanställda som tidningsbud och städerskor, grupper som har de sämsta jobben i vårt land, de lägst betalda, fysiskt svåra jobben och som har den obekväma arbetstiden. Det är dessa arbetande grupper som utskottet har så dåligt förtroende för. Jag skulle vilja tillägga att det är grupper som har den svagaste fackliga organisationen. Att arbetslöshetsförsäkringen för dessa grupper borde höjas har tydligen utskottet inte en tanke på. Det finns i varje fall inte ett ord skrivet i utskottsbetänkandet om detta. I stället menar utskottet att ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen bör vara låg för dessa grupper, ty då finns det enligt utskottet ett bärande argument för att avslå den kommunistiska motionen om högre kontant arbetsmarknadsstöd. På mig verkar närmast marknadsstöd utskottsbetänkandet i denna del cyniskt i allt sitt allvar. Herr talman! Jag yrkar bifall till vänsterpartiet kommunisternas motion nr 19.

Herr talman! Arbetslösheten är ett gissel som vi vill skydda oss emot på alla sätt. Men om friställningar ändå drabbar oss är det viktigt att inkomstbortfallet kan kompenseras på något sätt. För de stora löntagargrupperna sker detta genom arbetslöshetsförsäkring. Det finns emellertid grupper som står utanför denna försäkring, och det är därför viktigt att trygghetssystemet byggs ut så att alla har skydd vid arbetslöshet. Vi har i folkpartiet länge drivit kravet på en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Förslag om en sådan försäkring utlovas under mandatperioden. Den frivilliga statsunderstödda arbetslöshetsförsäkringen tillkom genom beslut av 1934 års riksdag. Sedan dess har åtskilliga förbättringar skett. Ett viktigt steg togs den 1 januari 1974 då det kontanta arbetsmarknadsstödet infördes, det stöd som alltså nu är under debatt. Detta utgår till personer som inte är arbetslöshetsförsäkrade eller som inte uppfyller ersättningsvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. I vissa fall kan kontant arbetsmarknadsstöd utgå också till den vars rätt till ersättning från arbetslöshetskassa har upphört. Regeringen föreslår nu ändringar i lagen om kontant arbetsmarknadsstöd. Det gäller två saker: Dels en höjning av stödbeloppet från 45 till 55 kr., som herr Lorentzon nyss påpekade, dels en ändring av reglerna för deltidsanställda. Om det sistnämnda råder enighet, och jag kan därför fatta mig kort på den punkten och bara tillstyrka förslaget. Vad gäller stödbeloppets storlek har, som vi nyss hörde, vpk yrkat på en kraftigare höjning och föreslagit 90 kr. När det kontanta arbetsmarknadsstödet infördes betonades det uttryckligen av riksdagen att stödet måste utformas så, att det inte kan bli förmånligare än ersättning från arbetslöshetsförsäkring. Det är just detta som vi återigen har påpekat i utskottsbetänkandet. Vi vill alltså inte menligt påverka den frivilliga försäkringen genom att gå högre än vad som här föreslås. Det är en rimlig avvägning enligt utskottets uppfattning. Herr talman! Det är bara några veckor sedan riksdagen beslöt att förbättra ersättningsbeloppen inom arbetslöshetsförsäkringen. Det nu framlagda förslaget är — som jag nyss sade — i harmoni med den höjning som då skedde. Vpk-förslaget innebär däremot en sådan snedvridning av relationerna mellan de två stödformerna som riksdagen tidigare varnat för. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på motionen 1976/77:19 och bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets talesman försöker dölja sig bakom vad som fanns med i den gamla regeringen Palmes proposition och som jag re fererade till här. Men detta ger enligt min mening ett mycket svagt Nr 45 skydd. Vi har ju NU SeR ny regering Varför då inte vidta åtgärder Tisdagen den som för dessa diskriminerade människor är bättre än de som föreslogs 14 december 1976 i propositionen den gången och som innebar att det kontanta arbetsmarknadsstödet icke fick vara så högt att dessa städerskor skulle få en — Kontant arbetshögre ersättning än vad som utgår i arbetslöshetsunderstöd? Det är ett — marknadsstöd dåligt försvar för utskottets ställningstagande. Fördelningen av kostnaderna för det kontanta arbetsmarknadsstödet är den att staten svarar för en tredjedel och arbetsgivarna för två tredjedelar. Samhället skulle tjäna ekonomiskt på att riksdagen biföll det kommunistiska förslaget om 90 kr. per dag under fem dagar i veckan. Det blir ändå bara 450 kr., och på dessa pengar får man betala skatt. Samhället skulle tjäna på det, eftersom progressiviteten i skattesystemet skulle ge samhället dessa pengar tillbaka och möjligen mer därtill. Samhället skulle alltså inte förlora på denna reform utan tjäna ekonomiskt på den. Det blev de svenska arbetsgivarna som genom arbetsgivaravgifter skulle få stå för fiolerna. Det nämnde inte herr Wirtén i sitt anförande, och jag skulle gärna vilja höra hans uppfattning i denna fråga. Har utskottet över huvud taget behandlat frågan med de utgångspunkterna?
Herr talman! Formuleringarna i riksdagsbeslutet år 1974 äger alltjämt sin riktighet. Det vore icke till de frivilliga arbetslöshetskassornas fördel, om vi gjorde en uppjustering av beloppet för det kontanta arbetsmarknadsstödet enligt vpk:s förslag. Vi skulle därigenom menligt påverka arbetslöshetsförsäkringens verksamhet, och det tror jag inte att herr Lorentzon i Kramfors vill vara med om att göra. Frågan om finansieringen av det kontanta arbetsmarknadsstödet har förvisso diskuterats i utskottet. Hur man än vrider och vänder på detta, drar vi på oss en betydligt större samhällsekonomisk kostnad om vi går längre än vad utskottet föreslagit. Men jag vill understryka att detta i och för sig inte är huvudargumentet, utan det är att det gäller att hålla balans mellan dessa två stödformer vid arbetslöshet.
Herr talman! Det var intressant att utskottets talesman i sitt senaste anförande sade att det avgörande är att man kan hålla distans mellan vad städerskorna får ut i arbetslöshetsunderstöd och det kontanta arbetsmarknadsstödet. Vad jag anser vara viktigt är att arbetslöshetsunderstödet höjs för dem som har deltidsanställning. Det är ju det faktum att de har deltidsanställning som, enligt vad utskottets talesman säger, gör det omöjligt att höja det kontanta arbetsmarknadsstödet. När vi i fjol vid den här tiden behandlade den kommunistiska motionen om det kontanta arbetsmarknadsstödet var det bärande argumentet mot att villfara det kommunistiska yrkandet om en höjning till 75 kr. per 133 dag kostnadsskälen. Man sade att får vi bara resurserna, så skall vi klara det hela. Ändå är det så att statskassan betalar en tredjedel och arbetsgivarna två tredjedelar. Ett bifall till vårt förslag skulle den gången betyda en extra utgift på 25 milj.kr. ur statskassan. Det är ju egentligen ingenting med hänsyn till storleken på den budget vi har i det här landet. Men några månader senare beslutade samma människor här i riksdagen, som var med om att avslå den kommunistiska motionen, om en höjning av anslaget till krigsmakten med över 830 milj.kr. Det finns ju ingen konsekvens i ett sådant uppträdande. I december månad säger man att vi inte har resurser att gå med på kommunisternas yrkande om en höjning av det kontanta arbetsmarknadsstödet, som skulle kosta statskassan mellan 25 och 30 milj.kr., men några månader senare går man med på att höja kostnaderna för krigsmakten med över 830 miljoner. Det är här fråga om de obotfärdigas förhinder. Vi kommer tillbaka med detta motionsyrkande.
Herr talman! Får jag bara korrigera vad herr Lorentzon sade i början av sin senaste replik — det byggde på en missuppfattning. Jag sade icke att vi skulle hålla distans mellan de olika stödformerna, utan jag talade om ”balans”. Därmed faller hela herr Lorentzons replik till marken.
Herr talman! Balans och distans är i detta sammanhang samma sak.

Herr talman! Jag håller med herr Lorentzon i Kramfors om att 55 kr. om dagen i kontant arbetsmarknadsstöd är alldeles för litet, och jag tror att de flesta i kammaren håller med om det. En annan sak är att det nog inte går att lösa problemet så enkelt som bara genom att justera upp beloppet, som herr Lorentzon och hans parti har föreslagit. Det är alldeles riktigt som utskottet skriver och som herr Wirtén säger, att man måste väga de två olika skyddsformerna mot varandra. Jag hoppas för min del att vi skall kunna lösa det problemet väsentligt bättre än hittills den dag vi får tillfälle att reformera hela arbetslöshetsförsäkringen en gång till, vilket ju inte skall dröja så länge. Men, herr talman, det var inte det som föranledde mig att begära ordet utan det var en annan sak. Jag blev upprörd över den djupt reaktionära argumentation som herr Lorentzon använde i sitt första inlägg, när han som ett huvudskäl för höjning av det kontanta arbetslöshetsstödet anförde att vi måste befria de arbetslösa från den förnedrande situationen att tvingas gå till socialhjälpen. Jag trodde, herr Lorentzon, att vi i denna kammare och ute i kommunerna under flera år hade försökt tvätta bort den stämpeln från socialhjälpen. Det är, herr Lorentzon, inte ett spår mer förnedrande att uppbära socialhjälp än att uppbära arbetslöshetsförsäkring eller utnyttja någon annan försäkringsform i samhället. Jag tycker att herr Lorentzon skall sluta med att uttrycka sig i dessa 1920-talstermer.
Herr talman! Jag tror inte att herr Carlshamre såg filmen ”Det löser sig nog”, där man såg dessa arbetslösa familjer där hustrun såväl som mannen tvingades gå till socialvården för att få hjälp med att klara försörjningen. Filmen skildrade hur förnedrande dessa människor kände det att behöva gå till socialvården. Men det har herr Carlshamre tydligen ingen aning om.
Herr talman! Jag kan berätta för herr Lorentzon att så sent som för något år sedan hade jag i min egen familj arbetslösa som tvingades gå till socialvården för att komplettera kontant arbetslöshetsstöd utan att uppleva det som ett spår förnedrande. Men det kanske berodde på att de hade mig och inte herr Lorentzon till pappa.
Herr talman! Det var synd att herr Carlshamre inte hade kontakt med den regissör och de skådespelare som gjorde filmen ”Det löser sig nog”. Det kunde ha blivit en motvikt i filmen om det hade framgått att i de moderata familjerna känner man det inte alls förnedrande att gå till socialvården — det är bara i arbetarfamiljerna man gör det. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 11 behandlar i första hand 1977 års skatter, men samtidigt också en hel mängd tidigare motioner, där man från borgerligt håll kräver skattesänkningar eller andra ändringar. Till grund för förslaget beträffande 1977 års skatter ligger i första hand propositionen nr 42 och i samband därmed väckta motioner. I fråga om de motioner som väckts tidigare, alltså vid föregående riksmöte, yrkar nu utskottet blankt avslag på allesammans. Om man får tolka detta avslag på det sättet att regimskiftet inneburit en så hälsosam förvandling att ansvarskännandet hos de borgerliga blivit större, kan man kanske säga att det inte finns något ont som inte har något gott med sig. Vi som år ut och år in fått bevittna den ständiga strömmen av motioner med yrkande om olika skatteavdrag och lindringar för olika grupper hälsar ju tillnyktringen med stor tillfredsställelse. Denna tillfredsställelse får sig dock en allvarlig knäck, när man sedan upptäcker att den ekonomiska oansvarigheten flyttats från enskilda riksdagsmän och partier över till regeringen. Om man gör en jämförelse mellan den proposition som vi i dag behandlar och den som framlades av den förra regeringen och som återkallades efter regimskiftet, finner man att det ytterligare späds på med avsevärda skattesänkningar. Hur mycket de ytterligare skattesänkningarna kostar har man inte velat tala om i propositionen nr 42. Försöker man själv räkna bakvägen, kommer man fram till att det rör sig om ca en halv miljard kronor. Samtidigt som man föreslår ytterligare skattesänkningar på en halv miljard föreslås ett uttag av arbetsgivaravgifter som är bara hälften så stort som det den socialdemokratiska regeringen föreslog. Man har i propositionen inte ansträngt sig att tala om hur mycket det här gör i pengar. Men utgår vi från beräkningarna i den tidigare propositionen, blir det fråga om ett minus på 2,8 miljarder kronor. Lägger man till detta den halva miljard som man ytterligare har spätt på med, presenteras i riksdagen ett förslag som ger samhället 3,3 miljarder kronor mindre i skatteintäkter än det tidigare socialdemokratiska förslaget skulle ha gett. Vi har kunnat läsa oss till i propositionen att skatteomläggningen avses bli totalfinansierad med 1,5 96 ökning av socialförsäkringsavgiften och eventuellt kommande ökningar av energiskatten. Men så länge som man från regeringens sida vill hålla beräkningsgrunderna för sig själv vågar jag hävda att detta är ett felaktigt påstående.

Vi löser alltså inte hela finansieringsproblemet ens enligt den blygsamma modell som regeringen tänkt sig förrän någon gång långt in på nästa år, för regeringen tänker väl ändå inte genomföra retroaktiva energiskatter. Enligt den erfarenhet utskottet tidigare har haft beträffande genomslagstiden vid andra energiskatter kommer det inte in mycket pengar på energiskatten under hela 1977. Dessutom skall man beakta det förhållandet att en ökad energibeskattning i första hand skall fylla en funktion som påtryckningsmedel för att spara energi. Skulle man alltså lyckas riktigt bra med energiskatten, skulle det inte alls komma in några ytterligare pengar den vägen. Ytterligare en faktor som måste tas med i beräkningen är följande: De näringsgrenar som i dag använder mycket energi är samma näringsgrenar som befinner sig i trångmål och som begärt statligt stöd. Herr Hovhammar kanske kan verifiera mina uppgifter, om han är inne i kammaren. Det skall bli intressant att se hur motionerna från det hållet kommer att se ut efter nyår. Kanske staten på annat sätt får ge ut huvudparten av det man kan få in i ökad energiskatt. Utskottet har försökt att från departementen få in uppgifter om hur man kommit fram till den totalfinansiering man talar om. Under hand har vi fått vaga besked. Vi har fått ett besked att det som fattas i totalfinansieringen enligt de nya beräkningssätten är ca 700 milj.kr., som man alltså skall ta in på energiskatten så småningom. Jag antar att herr Josefson, som snart kommer upp i talarstolen, inte har fått några noggrannare uppgifter om beräkningsgrunderna än vi andra i utskottet har fått. Det har heller inte gjorts några försök i utskottsmajoritetens skrivning att förklara hur man kunnat hitta detta Columbi ägg, utan man åberopar bara att skatteomläggningen är totalfinansierad. Om man nu helt skall frångå tidigare vedertagna regler, senast framkomna i Hagauppgörelserna, borde kanske utskottsmajoriteten ha ansträngt sig något mer för att förklara hur man kommit fram till denna totalfinansiering. Man borde kanske också förklara hur överfinansieringen, som skett genom Hagauppgörelserna, har kunnat försvinna totalt. Det är flera punkter i utskottsbetänkandet som för mig förefaller oklara.

Om så blir fallet blir det alltså löntagarna som håller igen och avstår från löner som de anser att det finns utrymme för. Om det inte blir så, utan dessa 11/2 96 står till förfogande för ökat löneutrymme i stället för socialförsäkringsavgift som föreslagits tidigare — och lönerna alltså stiger motsvarande — vad har då kommunerna för ökade möjligheter att hålla tillbaka sina egna skatter? Jag förutsätter att herr Josefson är beredd att lämna besked om vad utskottet tänkt sig. Skall de 11/2 96 som blir över — i förhållande till socialdemokraternas förslag — användas till löner eller skall de användas för att hålla igen de kommunala skatterna? Riskerna är väl stora att det inte blir något utrymme för skattesänkningar utan tvärtom. Den socialdemokratiska regeringen hade en uppgörelse med LO och TCO om skatteskalornas utseende. Den borgerliga regeringen har lagt sitt förslag ”efter överläggningar med löntagarorganisationerna”. Om överenskommelse talas inte nu. Under hand har det klargjorts att de ändrade skatteskalor som nu ligger på riksdagens bord kommer att resultera i att LO kommer att kräva särskilda påslag i av talsrörelsen för dem som har de sämsta lönerna — för att kompensera — Nr 46 de 400 kr. i ökad skattelättnad som högre betalda grupper fått. Jag kan Onsdagen den naturligtvis inte avgöra i vilken mån Landsorganisationen har möjlighet 15 december 1976 att få gehör för en sådan ytterligare låglönesatsning. Men om det skulle = gå så, blir detta en utgift för kommunerna, som mer än väl tar igen = Sänkning av den de 1,5 926 som de eventuellt kan få sparade med tanke på att det finns statliga inkomststora låglönegrupper inom kommunernas arbetsfält. skatten, m.m. I propositionen och utskottsmajoriteten har man på ett märkligt sätt lyckats att blunda för de låglönesatsningar som brukar vara vanliga och stirrat sig blind på de marginalskatter som utgår för dem som ligger ett stycke över medelinkomsterna. För centerpartiets del har här skett en märklig omsvängning, men det är ju inte min sak att bedöma varför. I propositionen har konstaterats att två tredjedelar av de heltidsarbetande löntagarna befinner sig i inkomstskiktet 40 000-70 000 kr. Detta är en intressant uppgift. Men ännu mera intressant är egentligen hur fördelningen är inom skiktet 40 000-70 000 kr., eftersom såväl regeringen som utskottsmajoriteten tycker att man kan genomföra en ytterligare skattesänkning utöver vad minoriteten anser. Denna ytterligare skattesänkning når sitt maximum först vid 65 000 kr. inkomst och den sträcker sig upp till 350 000 kr. årsinkomst. Utskottet har i en tabell, som tyvärr inte finns fogad vid utskottsbetänkandet, räknat ut att antalet inkomsttagare med mera än 65 000 kr. i årsinkomst år 1977 kan beräknas vara 470 000 eller 9,1 96 av alla inkomsttagare med beskattningsbar inkomst. Eftersom det bland dessa finns en del pensionärer och inte fulltidsarbetande, är procentsatsen givetvis en eller annan procent för låg, men den ger ändå en klar bild av var den borgerliga regeringen tänker lägga den största skattesänkningen. Det skall då också poängteras att i tabellen löneökningen för 1976 beräknats till 13,5 96 och för 1977 till 8 96. Trots detta ligger bara 9,1 96 av samtliga som har beskattningsbar inkomst över denna inkomstgräns. Mot bakgrund av vad jag här sagt framstår det som självklart att socialdemokraterna i skatteutskottet inte har kunnat dela de förslag och skrivningar som majoriteten har fört fram. Sammanfattningsvis anser vi att förslaget i motionen 25 är bättre på följande områden: 1. Motionsyrkandena är förankrade i båda de största arbetstagarorganisationerna, vilket garanterar en lugnare avtalsrörelse. 2. Skatteskalorna i motionen fullföljer satsningen på de lägre betalda och är bättre avvägda än propositionens förslag. 3. Motionens förslag innebär en skatteomläggning där skattesänkningarna motsvaras av kompensation på annat sätt. 4. Utskottsmajoritetens förslag innebär icke, så långt nu kan bedömas, en totalfinansiering, utan ett stort underskott kommer att uppstå. Statskassan tillförs över 3 miljarder mindre med utskottsmajoritetens förslag.

För det första har skatteutskottet alltid hävdat att regionalpolitiskt stöd skall ges i form av bidrag, inte i form av generella skattesänkningar i vissa delar av landet. Utskottet har alltid menat att skatter som snedvrider konkurrensen skall man avhålla sig ifrån på alla områden, och på den punkten har jag alltid trott att vi haft även de borgerliga partierna med oss. Det är därför överraskande att man nu envisas med att fortsätta med denna skattedifferentiering. Det kan ju finnas näringar som t.o.m. har bättre förutsättningar att driva sin verksamhet inom inre stödområdet än i andra delar av landet. Så bra järnmalm som det finns i Norrbotten finns väl knappast någon annanstans i Sverige, och jag förstår inte heller vari skillnaderna beträffande servicenäringarna skulle ligga. Jag medger att det dock i allmänhet är besvärligare att driva verksamheter i inre stödområdet, men för insatser i det avseendet trodde jag att vi använde vår regionalpolitik med dess stöd i stället. Jag tror för det andra inte att någon har kunnat påvisa att några nya arbetstillfällen har lokaliserats till inre stödområdet därför att den allmänna arbetsgivaravgiften är lägre där. Men staten avhänder sig omkring 100 milj.kr. som skulle ha kunnat göra stor nytta om de använts på de punkter där de behövts för att skapa nya arbetstillfällen. För det tredje är det ganska märkligt att man inte kunnat invänta företagsskatteberedningens utredningsuppdrag. Jag är inte säker på att denna utredning heller kommer att hitta något förslag, men man var ju ändå överens om att ge denna utredning uppdraget att försöka utreda differentierade skatters effekt.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

Herr talman! 1970-talet kännetecknas av den nästan årligen återkommande skatteomläggningen. Den starka inflationen, som varit rådande under större delen av 1970-talet, har varit den främsta orsaken till nödvändigheten av ständiga justeringar av skatteskalan. Den direkta statliga beskattningen, utformad i en progressiv skatteskala, skärper skatteuttaget automatiskt vid en inflation. Därför har det varit nödvändigt med en nästan årlig justering av reglerna för den direkta statliga skatten. Så är också förhållandet för år 1977. Trots det enhälliga uttalande som gjorts av riksdagen på hösten 1975 enligt förslag av finansutskottet har inte de samlade kraftåtgärder mot fortsatt inflation vidtagits som man då förhoppningsvis såg fram emot. 1972 års skatteutredning, som har att utreda och framlägga förslag om ett nytt skattesystem, har ännu inte kunnat framlägga något förslag. Nu har den nya regeringen gett delvis nya direktiv. Den har också krävt att förslag läggs fram till hösten 1977. Jag hoppas att vi därmed snart skall få ett sådant skattesystem att vi slipper ifrån dessa årliga förändringar. Men givet är att för att lyckas med detta fordras också åtgärder och vilja ifrån alla samhällsansvariga att komma till rätta med inflationsutvecklingen. I proposition 42, som nu behandlas och som utarbetats efter överläggningar med löntagarorganisationerna, föreslås ett skattesystem som betyder att såväl låginkomsttagare som de stora löntagargrupperna får sänkt direkt skatt. De föreslagna ändringarna av skatteskalan medför den största procentuella skattesänkningen i inkomstskikten mellan 35 000 och 60 000 kr. I enlighet med det i propositionen framlagda förslaget sänks marginalskatten mellan I och 10 procentenheter vid inkomster upp till 65 000 kr., medan den höjs med 1 procentenhet vid inkomster över 155 000 kr. I kronor räknat medför förslaget en skattesänkning med högst 2 350 kr. I de senaste årens skattedebatter har frågan om marginalskatten kommit att få en kanske alltför framträdande roll. Visst har marginalskatten — hur mycket man får behålla av den sist intjänade kronan — sin stora betydelse från många synpunkter. Men samtidigt bör man inte helt bortse ifrån vad som av inkomsten i genomsnitt erläggs i statlig inkomstskatt. Som jag redan tidigare sagt åstadkommer en inflation genom den progressiva skatteskalan en automatisk skärpning av skatteuttaget. Därför är det nödvändigt med en omläggning av skatteskalan. I det här av regeringen framlagda förslaget sänks marginalskatten i inkomstlägen mellan 45 000 kr. och 65 000 kr. 1-3 procentenheter mer än i det förslag som den socialdemokratiska regeringen tidigare framlagt. Drygt två tredjedelar av de heltidsarbetande löntagarna befinner sig i inkomstskiktet mellan 40 000 och 70 000 kr. Genom att marginal och totalskatten sänks något mer i detta skikt kan majoriteten av löntagarna uppnå en åsyftad standardförbättring inom ramen för lägre nominella löneökningar. Och detta kan påverka företagens kostnadsnivå och den internationella konkurrenskraften gynnsamt. Därtill kommer att kommunernas utgifter för löneökningar för sina anställda kan bli i motsvarande mån lägre. Som framgår av skatteutskottets betänkande motsvarar de föreslagna skattesänkningarna betydande bruttolöneökningar. Jag skall inte vidare utveckla min syn på detta. Enligt överenskommelse skall herr Hörberg i sitt anförande vidare beröra detta avsnitt. Beträffande finansieringen delar utskottet uppfattningen att det i nuvarande ekonomiska läge är nödvändigt att kompensera inkomstbortfallet på grund av den föreslagna skattesänkningen. Det är också detta som utgör grunden för propositionens förslag till finansiering. Men i motsats till socialdemokraternas förslag syftar inte regeringens förslag till en skärpning av det totala skattetrycket. Regeringens förslag om en höjning med 1,5 procentenheter av socialförsäkringsavgiften, kompletterad med vissa förändringar av energibeskattningen, kommer att täcka de direkta kostnaderna för skatteomläggningen. I den socialdemokratiska motionen föreslås en höjning av socialförsäkringsavgiften med 3 96. Det skulle innebära en skärpning av det totala skattetrycket. Motionärerna har inte tagit hänsyn till den inkomstökning som progressionseffekterna vid beskattningen medför. Utskottet avstyr ker därför denna motion liksom den ifrån vpk. Utskottet behandlar ett stort antal motioner varav ett flertal tar upp frågor som redan är föremål för utredning. Utskottet hänvisar till detta i sitt betänkande och är enigt i sitt ställningstagande. Herr Wärnberg säger att det har inträffat en sinnesändring på den borgerliga sidan genom detta ställningstagande. Det stora flertalet av motionerna är väckta från borgerligt håll, och med anledning av detta och det uttalande som har gjorts i regeringsdeklarationen förutsätts att man vill avvakta och se vad som nu kommer att hända på de områden som här har tagits upp. Synpunkter på utredningsarbetet har förts fram liksom krav på utredningar. Med hänsyn till de nya tilläggsdirektiv som regeringen har utfärdat är det väl ganska naturligt att man i denna situation, någon månad efter regeringsskiftet, vill avvakta vad som kommer att hända innan man fullföljer de yrkanden som har förts fram. Det krav som den nya regeringen har ställt på de tre stora skatteutredningarna — att redan under hösten 1977 framlägga förslag — utgör ju också ett starkt motiv för utskottets ställningstagande. Beträffande den tillfälliga nedsättningen av den allmänna arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdet anser utskottet att det fortfarande finns ett påtagligt behov av stöd till företagen i dessa delar av landet. Det är riktigt, som det sades här, att företagsskatteberedningen har att utreda arbetsgivaravgiftens framtida utformning. Men i motsats till herr Wärnberg anser jag att när riksdagen 1975 beslutat om att sätta ned arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet, bör man inte på nytt göra någon förändring innan företagsskatteberedningens förslag har presenterats. Detta beräknas ske under hösten 1977 och utgör ytterligare ett motiv till utskottets ställningstagande att under 1977 bibehålla den nuvarande nedsättningen av arbetsgivaravgiften inom detta område. I fråga om motionen nr 26 från vpk hänvisar utskottet bl.a. till att den nu föreslagna ändringen är ett provisorium, avsett att tillämpas under 1977. Herr Hermansson har också utvecklat sina synpunkter i detta avseende, och därav framgår ju att man yrkar på genomgripande förändringar. Som jag tidigare anfört håller 1977 års skatteutredning på att se över dessa frågor. Den har också fått tilläggsdirektiv med krav att redan till hösten 1977 framlägga förslag om ett nytt skattesystem. Vi har ansett att den förändring, som vi i dag skall besluta om, endast skall innebära ett mindre ingrepp i det nuvarande skattesystemet — närmast justeringar med hänsyn till inflationens inverkan på progressionen. Inte minst av den anledningen har vi hänvisat till det utredningsarbete som pågår och menat att frågan om en större förändring av skattesystemet bör anstå till dess utredningsresultatet har framlagts. I den andra motionen från vpk — och även i motionen 26 — tar man upp frågan om avveckling av mervärdeskatten på livsmedel. I en av motionerna föreslås dessutom att man hos regeringen skall begära att frågan om slopande av mervärdeskatten på livsmedel behandlas med förtur. Riksdagen har tidigare avvisat liknande förslag, bl.a. av skattetekniska skäl och med hänsyn till de åtgärder som vidtagits för att motverka prishöjningen på livsmedel. Den statliga prissubventionen i konsumentledet på vissa livsmedel uppgår nu, enligt uppgifter som har lämnats, till 3 400 milj.kr., medan mervärdeskatten på de subventionerade baslivsmedlen uppgår till ca 3 100 milj.kr. Därav framgår väl ganska klart att man i verkligheten har tagit bort den prishöjande effekt som momsen har för baslivsmedel genom de subventioner med vilka man sänker priserna på baslivsmedlen i konsumentledet. Trots detta pågår inom skatteutredningen en prövning av frågan om en differentiering av mervärdeskatten. Därför anser jag liksom utskottet att mycket av vad man här har begärt på mervärdeskattens område ligger under prövning. Därtill kommer, som jag har anfört, att vissa åtgärder redan vidtagits som tar bort den negativa konsekvens som man från vpk här anför som skäl mot mervärdeskatten. Utskottet avstyrker därför dessa båda motioner i de avsnitt som berör mervärdeskatten. I övrigt har i vpk-motionen tagits upp ett flertal andra frågor som berörs i utredningsarbetet, vilket gör att utskottet också på de punkterna avstyrker motionen. Herr Wärnberg ställde ett par frågor direkt till mig, bl.a. frågan om jag tror att löntagarna i sina lönekrav kommer att ta hänsyn till att regeringen föreslagit en 1,5 96 mindre höjning av arbetsgivaravgiften än socialdemokraterna. Egentligen svarade herr Hermansson delvis på den frågan, men jag vill också säga att hur arbetsgivaravgiften än tas ut måste den erläggas, och till den avgiften får hela svenska folket vara med och bidraga med sin del av kostnadsansvaret. Varje höjning av arbetsgivaravgiften påverkar på det sättet priserna. Den som konsumerar hela sin inkomst drabbas hårdast. Det blir alltså låginkomsttagarna som drabbas hårdast. Man kan därför med rätta säga att en lägre arbetsgivaravgift til syvende og sidst är till fördel för låglönegrupperna. Arbetsgivaravgiften har också en negativ inverkan på kommunernas utgifter. Kommunalskatten, som är proportionell, drabbar ju även den på ett hårdare sätt de lägre inkomsttagarna. Frågan om utrymmet vid avtalsförhandlingar har ständigt diskuterats. Ingen kan väl påstå att löntagarnas situation skulle bli sämre på grund av att man tar ut en lägre arbetsgivaravgift. Löntagarna kommer ju på något sätt att vara med och betala sluträkningen på det hela. En högre arbetsgivaravgift kommer otvivelaktigt att medföra en högre kostnad och en högre kommunal beskattning. Därför anser jag för min del att det förslag som lagts fram av regeringen och tillstyrkts av utskottet tar hänsyn till låglönegrupperna, samtidigt som det är ett försök att något mildra marginalskatten just i de inkomstskikt där det stora flertalet heltidsanställda löntagare befinner sig. Vi känner väl till den ständiga debatten om marginalskattens betydelse.

Herr Wärnberg tog också upp finansieringen av skatteomläggningen och menade att man inte tagit ut lika mycket i nya avgifter som man sänkt den statliga inkomstskatten. Tidigare omläggningar under 1970 talet har utgått ifrån att man så att säga gör en kvittning genom att sänkt direkt skatt kvittas mot höjda arbetsgivaravgifter. Samtidigt skall vi uppmärksamma att man då har utgått ifrån den höjda inkomstskatt som staten skulle få på grund av inflationen och den skärpning av progressionen som detta medför. Det innebär i realiteten — det tror jag ingen kan förneka — att man genom dessa omläggningar under 1970-talet successivt har skärpt det totala skatte och avgiftsuttaget. Det är den fråga som har diskuterats vid så många tillfällen och där vi från den borgerliga sidan har sagt att om det skall ske en skattehöjning, bör den ske på ett öppet sätt — inflationen bör inte vara inkörsporten till ständigt stegrade skatter och avgifter. Herr Hermansson tog också upp frågan om en omläggning av arbetsgivaravgiften. Det ligger mycket i herr Hermanssons resonemang att arbetsgivaravgiften inte skall tas ut enbart på lönekostnaden utan också på produktionen. Men det är en fråga som ingår i utredningsuppdrag. När vi nu har ställt kravet att de tre stora utredningarna på skatteområdet skall framlägga sina förslag under 1977 anser vi att man bör avvakta och se vad dessa utredningar kommer fram till. Vi har också sagt att det skall ske en viss samordning och visst samarbete mellan utredningarna.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

Herr talman! Vi är överens med herr Josefson och majoriteten i utskottet om att skatteomläggningarna också är ett led i bekämpandet av inflationen. Med hänsyn till vårt skattesystem behöver man ta ut mindre i löneökning om man får en skattesänkning. Men det här är liksom det mesta i majoritetens skrivning motsägelsefullt. Man säger att man skall bekämpa inflationen, men samtidigt ökar man statens upplåningsbehov med över 3 miljarder kronor. Om man inte på något annat sätt tar in de 3 miljarder som fattas, påskyndar man i stället inflationen. Jag har inte fått något svar av herr Josefson om hur man skall bedöma den föreslagna höjningen av socialavgiften med 1,5 96 i stället för 3 96 i förhållande till kommunernas skatter. Vi minns hur man en gång i tiden gick ut med det förslaget: Den ene centerpartisten talade om att låginkomsttagarna härigenom skulle få lägre kommunalskatt, och den andre centerpartisten — jag tror det var partiledaren i centerpartiet — talade om att det fanns utrymme för ytterligare lönehöjningar genom att man bara tog ut 1,5 96. Jag har frågat herr Josefson men inte fått något svar: Vilken av dessa två linjer är det som utskottsmajoriteten ansluter sig till? Blir det 1,5 96 lägre löner och därmed utrymme för skattesänkningar, eller skall löntagarna ha pengarna och var finns då utrymmet för de mindre skatteuttagen från kommunernas sida? Jag har inte fått något svar, utan herr Josefson fortsätter som centerpartiet hela tiden gjort. Man talar om att två tredjedelar av alla heltidsarbetande i dag har en årsinkomst på mellan 40 000 och 70 000 kr. Det är sanning. Men man borde tala om var inom detta skikt de flesta ligger. Regeringen sätter in sin maximala skattesänkning först efter 65 000 kr. inkomst, och en beskattningsbar inkomst på mer än 65 000 kr. är det bara 9,1 96 av landets samtliga inkomsttagare som kommer att ha 1977, efter en uppräkning av lönesumman till 1977 års siffror. Jag talar nu inte om heltidsarbetande utan om alla som har beskattningsbar inkomst. Man lägger alltså den tunga skattesänkningen på de grupper som ligger ett bra stycke över medeltalet. Det anser jag vara en helt ny linje i centerns politik. Herr Josefson säger att vi har ett nytt läge eftersom vi nu har ny regering som avgivit en regeringsförklaring och att man därför kan avslå de borgerliga motionerna. En annan ledamot av utskottet kommer att ta upp den frågan, så jag skall inte göra det. Jag vill bara konstatera att 1972 års skatteutredning har funnits rätt länge, och det är den som får hand om de flesta av dessa motioner. Herr Hermansson talade om att ta ut skatter på annat än lönesummorna. Jag har åtskilliga gånger deklarerat att man i företagsskatteberedningen arbetar på att hitta en annan princip.

Herr talman! Det är bra att både herr Wärnberg och herr Josefson uttalat sin anslutning till vårt krav på en omläggning av arbetsgivaravgiften. Kanske kan man hoppas att det så småningom skall komma fram ett förslag och ett beslut i den riktningen. Herr Josefson tog upp det krav som vi har drivit länge om att slopa mervärdeskatten på maten. Vår agitation i frågan och framför allt folks reaktioner på de höjda livsmedelspriserna har ju medfört att det har blivit en mycket stark rörelse omkring kravet att man på något sätt skall sänka och hålla nere livsmedelspriserna. Under några år har man valt att gå in med subventioner på livsmedel. Subventionerna är viktiga för att inte priserna skall stiga ytterligare på vissa livsmedel, men som framgår av statistiken över prisutvecklingen har de varit otillräckliga för att stoppa prisstegringarna. Motiven för livsmedelssubventioner är sålunda att hålla tillbaka alltför kraftiga prisstegringar på vissa varor, men den orättvisa beskattningen av livsmedel kvarstår. Herr Josefson lämnade siffror på hur mycket subventionerna påverkar prishöjningarna på vissa baslivsmedel och hur mycket momsen påverkar priserna på samma baslivsmedel. Men det krav vi ställt gäller ju avskaffande av hela mervärdeskatten på livsmedel, som i dag uppgår till mellan 5 och 6 miljarder kronor. Det är hela den effekten vi vill ha bort. Som jag sade kan man åstadkomma detta på två olika vägar, antingen genom att utvidga subventionerna och gärna lägga hela summan just på baslivsmedel för att hålla nere priserna på dessa eller genom att direkt slopa mervärdeskatten. Vad herr Josefson anfört rubbar alltså inte vårt krav. Hälften av det har man i någon mån tillmötesgått genom de ökade livsmedelssubventionerna, men hälften av kravet står helt kvar. Herr Josefson sade sedan att vi från vår sida hade föreslagit så genomgripande förändringar att man inte kunde gå in på dem. Jag vill därför ställa en konkret fråga till herr Josefson. Ett av de förslag vi har ställt är att man skall slopa den allmänna arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting. Det borde inte behövas några större utredningar för att ta ställning till det konkreta kravet, som reses från allt fler kommunalmän och personer som är verksamma i landstingen. Jag vill således veta vilken invändning herr Josefson och centerpartiet har mot att nu fatta ett beslut om att slopa den allmänna arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting. Hur kan ni försvara att den bibehålls och pressar upp kostnaderna och försvårar kommuners och landstings ekonomi?

Herr talman!

Om man däremot anser att en 1,5-procentig sänkning av arbetsgivaravgiften skall användas till att öka löneutrymmet för löntagarna, försvinner givetvis de fördelar jag nämnde, men då åstadkommer man på så sätt i stället en inkomsthöjning för löntagarna. Man kan inte komma ifrån att vi på detta sätt skapar utrymme för att förbättra den enskildes ekonomiska ställning. Sedan är det en annan sak hur dessa 1,5 96 skall utnyttjas. Om de används för att göra det möjligt att hålla priserna och kommunalskatterna nere, har man bidragit till att vi kan stå oss bättre i konkurrensen med andra länder. Regeringen har sagt — och det vet herr Wärnberg mycket väl — att den inte vill lägga sig i avtalsförhandlingarna, utan det får bli en sak för arbetsmarknadens parter att avgöra huruvida de vill respektera de synpunkter som här framförts. Herr Wärnberg vänder sig mot att den skattesänkning som uppnås vid en inkomst på 65 000 kr. kommer att gälla även för inkomster som ligger en bra bit högre. Jag vill till det endast säga att det är exakt samma system som den socialdemokratiska regeringen tillämpat vid tidigare skatteomläggningar. Skillnaden mellan vårt och den tidigare regeringens förslag är att vi för de högsta inkomstgrupperna skärper skatteuttaget med någon procent. Till herr Hermansson vill jag endast säga att frågan om slopande av den allmänna arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting har samband med konkurrensförhållandena. Samma förslag har förts fram och diskuterats när det gäller momsen. Den här frågan är så pass komplicerad att man inte bör vidta några förändringar innan utredningen har framlagt sitt förslag.

Herr talman! Herr Josefson sade att vi under 1970-talet haft en total skatteomläggning som inneburit att man genom höjningar av arbetsgivaravgifterna krona för krona tagit igen skattesänkningar på andra områden. Min fråga blir då: Vart har pengarna tagit vägen? Med det resonemang som herr Josefson för har det skett en kolossal överbeskattning, men trots det har underskottet i statsbudgeten fortsatt att växa. Dessa pengar måste på något sätt ha gått upp i rök, eller också har ni räknat fel. Och jag tror att ni har gjort felräkningar! Nu vill man inte ens ta ut någon progressionseffekt på reallöneökningar. Det betyder att staten aldrig kan genomföra några nya reformer eller förbättra standarden på de saker som staten har att finansiera. Det kan heller aldrig bli något finansiellt sparande. Jag förstår inte riktigt hur det skall bli i ett framtida samhälle, där man finansierar verksamheten med lån. Det måste man nämligen göra om man inte av medborgarna tar ut skatter som räcker till utgifterna. Jag hävdar fortfarande att skattesänkningen blir störst efter 65 000 kronors inkomst. Herr Josefson säger att detta är exakt samma system som det socialdemokratiska förslaget byggde på. Upp till 40 000 kronors inkomst är det riktigt, men därefter blir det enligt den nya regeringens förslag större skattesänkningar. Enligt den tidigare regeringens förslag och det nu föreliggande motionsförslaget uppnås den maximala skattesänkningen vid 50 000 kr — sedan blir den inte större. Nu uppnås den största skattesänkningen först vid 65 000 kr., och den bibehålls upp till i runda tal 350 000 kronors inkomst. Det är en väsentlig skillnad mellan det skatteförslag som den nya regeringen framlagt och det som minoriteten i enlighet med motionen och reservationen vill genomföra. Men det viktigaste av allt tycker jag ändå är att man avser att gå ut och låna över 3 miljarder för att klara den föreslagna skattesänkningen, eftersom man inte föreslår en transferering krona för krona.

Herr talman! Jag frågade herr Josefson vad centerpartiet kunde anföra för skäl för att avstyrka vårt krav på att man skall slopa den allmänna arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting. Det enda svar han hade att ge var att hänvisa till konkurrensförhållandena och förklara att ett slopande av den allmänna arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting kanske kunde rubba dessa förhållanden. Det var ett oerhört egendomligt resonemang. Kan det vara till någon nackdel, om man underlättar läget för kommuner och landsting, som vi vet är mycket hårt pressade och därför har tvingats höja sina skatter? Vad kan centerpartiet avse med hänvisningen till konkurrensförhållandena? Är man rädd för att det skall gå lättare för kommuner och landsting att anställa folk, om de slipper den allmänna arbetsgivaravgiften, eller vilken tanke ligger bakom detta resonemang? Det skulle vara värdefullt för kommunalmännen och alla de som drabbas av de höjda kommunalskatterna att få veta detta. Den enda rimliga tolkningen är att det är hänsynen till de privata företagens intressen som ligger bakom, när centerpartiet avstyrker detta krav från oss om att man skall slopa den allmänna arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting. Det vore intressant om herr Josefson kunde bekräfta att så är fallet och att detta är det enda skäl man har att anföra. Det vore då rätt avslöjande för centerpartiets inställning till kommunernas och landstingens mycket svåra problem.

Herr talman! Herr Wärnberg frågade vart de pengar tagit vägen som har tagits ut genom den skärpning som skett genom skatteomläggningarna under 1970-talet. Jag tycker att jag har större anledning att ställa den frågan till herr Wärnberg, som har tillhört de regerande partiet under större delen av 1970-talet. Ingen kan väl förneka — och det har inte heller herr Wärnberg gjort — att det totala skatteavgiftstrycket har ökat genom dessa nästan årliga skatteomläggningar. Pengarna har givetvis använts till det reformarbete och den utbyggnad av den offentliga sektorn som skett under 1970-talet. Ett fortsatt reformarbete kommer givetvis att ske även under 1970-talet. Ett fortsatt reformarbete kommer givetvis att ske även i fortsättningen, men hur finansieringen av detta skall ske bör då på ett mer öppet sätt diskuteras i samband med besluten om reformer. Finansieringen av utbyggnaden av den offentliga sektorn skall inte lösas genom inflationen och den inverkan denna har på vårt skattesystem. Regeringen har själv erkänt att det inte går att använda det statliga progressiva skattesystemet oförändrat. Därmed har man också erkänt att inflationen medför en skärpning av skattetrycket. Beträffande regeringsförslaget att ta med inkomstgrupper över den nivå där sänkningen av marginalskatten slutar vidhåller jag att man har tilllämpat exakt samma system som tidigare. Om man inte skall göra ett mer genomgripande ingrepp, vilket regeringen har ansett att man inte bör göra i detta skede, får man detta resultat. Regeringen har dock, i motsats till socialdemokraterna, föreslagit att man skall höja uttaget i de högsta inkomstgrupperna. Herr Wärnberg frågade hur man skall klara statens finanser, när man inte totalfinansierar denna skatteomläggning. Skatteomläggningen syftar till att tillgodoräkna staten samma andel av inkomsterna som i det tidigare systemet. Det kravet uppfylls genom den proposition som har lämnats. Budgeten för kommande år får vi diskutera vid ett senare tillfälle, när riksdagen behandlar statens finanser.

Herr talman! Jag hade gärna önskat att det skatteförslag som riksdagen nu skall besluta om hade sett annorlunda ut, att det hade varit ett förslag till en mera varaktig skattereform, att det hade omfattat en prövning av hela inkomstbeskattningen, att det hade inneburit inflationsskyddade skatteskalor och en väsentligt sänkt marginalskatt. Men skatteutredningarna, och i första hand 1972 års skatteutredning, har ännu inte gett oss underlag för en sådan reform. Vi måste därför också för 1977 nöja oss med en provisorisk omläggning av den statliga inkomstskatten. Det är nödvändigt att göra en sådan omläggning för att undvika att inflationen automatiskt kommer att höja skatterna för människorna. Den statliga inkomstskatten är ju starkt progressiv, och för många kommer en lönehöjning att innebära att de kommer upp i högre progressionsskikt. Hur mycket beror på var i ett skatteskikt man ligger. För somliga kanske en lönehöjning bara innebär att man rör sig inom ett skikt och då blir marginalskatten oförändrad. För andra, och det är många, som passerar en gräns kan skärpningen bli betydande, kanske fem procentenheter och i somliga fall t.o.m. ett tiotal procentenheter. Därför måste vi ändra skatteskalorna, och det har vi också fått göra varje år utom ett under 1970-talet. Alla partier är väl nu också överens om att det måste ske en förändring av de statliga skatteskalorna för 1977. Vad man är oense om gäller hur de nya provisoriska skalorna skall se ut. Vi ställde några krav på en skatteomläggning då vi utarbetade den proposition som har redovisats för riksdagen. För det första bör skatteförslaget medverka till att dämpa inflationen; det skall inte pressa upp löner och priser. Om vi hade flyttat över 1976 års skatteskalor till 1977 års miljö hade vi fått den effekten: skatteskalorna hade medverkat till en press på löner och priser. Därför måste vi göra om dem och riktpunkten måste vara att skatteskalorna skall medverka till att dämpa inflationen. För det andra bör det medverka till att underlätta avtalsrörelsen, det bör vara möjligt att uppnå en reell standardförbättring utan mycket höga nominella löneökningar. För det tredje bör det medverka till en finansiering av samhällets verksamhet i ungefär samma omfattning som nu gällande regler. Regeringens skatteförslag innebär justeringar av den statliga skatteskalan, så att såväl låginkomsttagare som de stora löntagargrupperna får sänkt skatt.

Vi hade ungefär samma uppfattning i flera avseenden. Vi menade emellertid att marginal och totalskatterna borde sänkas litet mera för majoriteten av löntagarna, om förslaget på ett gott sätt skulle svara mot de mål jag nyss nämnde, att dämpa inflationen och att underlätta avtalsrörelsen. Vi noterade, då vi granskade inkomststatistiken, att drygt två tredjedelar av de heltidsarbetande löntagarna är i inkomstskikten 40 000-70 000 kr. Redan nu är industriarbetarinkomsten runt 50 000 kr., och många yrkesarbetare inom industrin, många lärare, tjänstemän, sjuksköterskor m.fl. har i år mera. Och skatteförslaget är ju avsett att verka i 1977 års lönesituation. Därför ändrade vi skatteskalorna i grupperna 45 000-65 000 kr., så att marginalskatterna kom att sänkas med ytterligare några enheter. Genom sådana mindre justeringar av skatteskalorna kunde vi medverka till att majoriteten av löntagarna kunde få en standardförbättring inom ramen för lägre nominella löneökningar. Vi kunde gynnsamt påverka företagens kostnadsnivå och den internationella konkurrenskraften liksom kommunernas ekonomiska situation. Det var alltså möjligt att genom rätt måttfulla förändringar av ett tidigare förslag bättre uppnå de mål man bör ställa upp för ett provisorium avseende 1977. Så några ord om den andra sidan av skatteomläggningen, nämligen finansieringen. Vad det handlar om är ju en skatteomläggning — det kan icke nog ofta framhållas. Det är alltså inte någon skatteminskning, det är inte någon skatteskärpning. Självfallet kan det för en del enskilda bli fråga om skatteminskningar eller skatteskärpningar, beroende på vilken inkomst man har och vilken kommunalskatt som kommer att gälla i den kommun där man bor, men som helhet och sett ur den statliga inkomstbeskattningens synvinkel är det alltså fråga om en omläggning av den statliga skatten. Nu finns det olika sätt att resonera, ifall man vill ange hur mycket andra statsinkomster skulle behöva öka för att skattetrycket skall vara oförändrat om man sänker inkomstskatten. Och det är nog inte så lätt att mellan olika experter och mellan olika politiker nå fram till det slutliga, entydiga svaret på den frågan. Min utgångspunkt är denna: Det är i nuvarande samhällsekonomiska läge inte försvarbart att totalt minska skatternas andel av den samlade inkomsten. Därför måste skatter eller avgifter i någon form höjas, när man sänker inkomstskatteskalorna. Det skall emellertid inte vara fråga om att höja den totala skatten. Därför skall man inte använda sig av sådana enkla bokföringsmetoder att man i ena kolumnen noterar att inkomstskatten kommer att sänkas med ca 6 miljarder kronor, varpå man i den andra kolumnen måste notera exakt lika mycket. Vi måste se i vilken löne och prisnivå förslaget kommer att verka. Vi kan notera att en lönestegring med exempelvis 6 96 skulle medföra att inkomstskatterna skulle öka med 10 96, alltså väsentligt mera. Nu vill vi icke skärpa skattetrycket, icke heller minska det. Vi gör en skatteomläggning för att bevara ungefär samma skattenivå. Den tidigare regeringens förslag innebar att statskassan skulle tillföras mera pengar än vad som var motiverat för själva skatteomläggningen.

Nu finns det också andra skäl för att stanna för en lägre avgiftsnivå, i första hand hänsynen till effekterna på priser och sysselsättning för företag och kommuner. Vi har funnit det tillräckligt att höja de sociala avgifterna med 1,5 96, vilket är hälften av vad den förra regeringen föreslog. När man skall göra en statsbudget hade det självfallet kunnat vara enklare, om avgiften hade satts till 3 96, men då hade det också varit fråga om en skatteskärpning, och då skulle förslaget också ha presenterats som en skärpning. Men det har alltså inte varit regeringens avsikt, utan det har varit fråga om en skatteomläggning. Jag vill till sist säga, herr talman, att jag inte vill göra gällande att den nuvarande regeringens förslag är ett utomordentligt bra förslag, inte heller att den tidigare regeringens förslag var utomordentligt dåligt. Båda är provisoriska lösningar, båda har varit nödvändiga att pröva för 1977, eftersom vi inte har kunnat lägga fram det förslag till en mera omfattande skattereform som det hade varit på tiden att vi fått. Men den nuvarande regeringens förslag är på några punkter bättre. Det betyder mera för de stora inkomstgrupperna.

Herr talman! Herr Mundebo sade att det förslag som regeringen har framlagt och som han som budgetminister står för inte innebär någon skatteminskning, utan bara en skatteomläggning. Jag noterar det erkännandet, eftersom det är just vad jag hävdade i mitt första anförande. Det är en bluff när man från regeringens sida har hävdat att det här förslaget för nästa år innebär en skattesänkning för de stora löntagargrupperna med över 2 000 kr. Det tar alltså herr Mundebo tillbaka i dag, och det är tacknämligt, men jag tycker att det hade varit litet hederligare att skriva propositionen på ett annat sätt. komstskatten, m.m. Tittar man i propositionen och läser inledningen, som är skriven av föredragande statsrådet, finner man att det står att det här förslaget ger skattesänkning för praktiskt taget alla inkomsttagare. Den texten varieras sedan också. Nu säger herr Mundebo här att det inte handlar om någon skattesänkning utan bara om en skatteomläggning. Det noteras alltså, men det hade då varit hederligare att i agitationen kring detta skatteförslag betona just den punkt som jag har velat trycka på: Det är en skatteomläggning, det är inte någon reell skattesänkning för majoriteten av löntagarna med över 2 000 kr. som man helt bluffartat har försökt hävda inte bara i buskagitationen utan också i en rad uttalanden från regeringen. Och det är fel att skriva propositionen på det här viset och ge sken av att det är en sänkning av skatten, en sänkning för den stora massan av löntagare som i verkligheten åstadkoms genom det här förslaget. Så är, herr budgetminister, alltså inte fallet.

Herr talman! Efter att ha hört herr budgetministerns anförande förstår jag att det inte var så lätt för herr Josefson att förklara för kammaren eller för mig på vilket sätt man har kommit fram till att det hela är totalfinansierat. Budgetministern hade alls inte den tvärsäkra ton som återfinns i propositionen och i utskottets majoritetsbetänkande, där man säger att omläggningen är totalfinansierad. Budgetministern var betydligt försiktigare. Han sade nämligen, att det inte är så lätt att hitta det rätta svaret på frågan hur man skall räkna. Det är inte bara att sätta upp två kolumner, den ena över vad man förlorar och den andra över vad man tar in, utan det är betydligt svårare än så. Han konstaterar att han bara tagit en lägre avgiftsnivå därför att han ansåg att det skulle räcka. Det finns alltså, enligt mitt sätt att se, inga exakta beräkningsgrunder som man kan falla tillbaka på när man säger att skatteomläggningen är totalfinansierad. Herr Mundebo använde två siffror. Han sade att om inkomstökningen är 6 96 så är skatteökningen 10 96. Jag känner igen de siffrorna. De finns i Arbetsgivareföreningens utredningar. Är det de siffrorna som ligger till grund för uppfattningen att man åstadkommit en totalfinansiering ber jag att än en gång få anmäla min reservation mot det sätt på vilket man kommit fram till den uppfattningen. Det finns nämligen många invändningar att göra däremot. Dels tänker man således sätta progressionseffekten ur spel även på sådana inkomster som inte beror på inflationen utan på reallönestegringar; man skall alltså ändra progressionseffekten där. Dels tar man ingen hänsyn till den avdragsrätt som finns för socialförsäkringsavgifterna men inte för de direkta skatterna. Det finns många andra saker som man kan invända mot. Det är bara att konstatera: Ni vet inte säkert någonting. Ni har huggit till med hälften av vad den gamla regeringen hade föreslagit och kallar det ni åstadkommit för en totalfinansiering.
Herr talman! Jag känner mig inte särskilt oroad för att herr Hermansson talar om bluffredovisningar och att herr Wärnberg ifrågasätter säkerheten i en del siffror. Det finns i propositionen och också i riksdagsutskottets betänkande en hederlig redovisning av vad det handlar om, nämligen en sänkning av statsskatten. Sänkningens omfattning framgår av tabellerna. Samtidigt är det realistiskt att räkna med att löner och priser kommer att förändras under 1977. Skattetabellerna kommer alltså att verka i en annan pris och lönemiljö än dagens. Samtidigt sker i nästan alla kommuner en höjning av de kommunala skatterna, som delvis motverkar den sänkning av den statliga inkomstskatten som görs. Detta är en klar och hederlig redovisning av vad propositionens förslag innebär. Vad riksdagen beslutar om är ju en sänkning av den statliga inkomstskatten. Riksdagen har inte att ta ställning till hur löner och priser kommer att se ut 1977. Riksdagen har icke att ta ställning till landstingens och kommunernas skatter. Riksdagen tar ställning till den statliga inkomstskattens utformning, och de statliga skatteskalorna förändras på det sättet att den statliga inkomstskatten sänks. Det är vad det handlar om. Vad effekten för den enskilde sedan blir beror, som jag nämnde i mitt inlägg, på hur löner och priser kommer att utvecklas, i vilken kommun man bor och hur det kommunala skattetrycket där ser ut. För somliga kan det bli fråga om en rätt betydande sammanlagd inkomstskattesänkning, för andra, men få, kan det bli fråga om en inkomstskattehöjning under nästa år, beroende som sagt på vilken inkomst man har, i vilken kommun man bor och hur löner och priser kommer att utvecklas. Vad effekten för statskassan blir beror ju också på löne och prisutvecklingen. Det är därför jag nog tycker att det är riktigt att säga i december 1976 att vi inte kan vara tvärsäkra på vad som händer under de tolv månaderna år 1977. Vi kan med utgångspunkt i olika antaganden om utvecklingen tro att skatteomläggningen innebär att vi kan få in ungefär lika mycket som sänkningen av statsskatterna kommer att kosta. Det definitiva svaret på det får vi när vi har passerat 1977. Ett tillägg till. Självfallet har väl redovisningarna av vad som händer vid sexprocentiga löneförbättringar förekommit i något SAF-material, men de kan också finnas i löntagarorganisationernas handlingar. De finns även i skatteutredningarnas material. Man kan f.ö. ganska lätt räkna fram detta själv.

Herr talman! Herr Mundebo säger att han inte känner sig särskilt oroad av min och herr Wärnbergs kritik. Men vad vi har talat om här är den oro som löntagarna naturligtvis kommer att känna när de blir varse den verkliga innebörden i det förslag som den borgerliga regeringen har lagt fram. Det är deras oro jag är mest intresserad av. Herr Mundebo säger nu att regeringen har lagt fram ett förslag om sänkning av den direkta statsskatten, som dock kommer att verka i en annan pris och lönemiljö än f.n. och att man i de flesta kommuner kommer att tvingas höja kommunalskatten. Men herr Mundebo säger också att detta är något som riksdagen inte har att ta ställning till. Jag kan inte acceptera det resonemanget. Självfallet har riksdagen att ta ställning till vilken prisutveckling det är i landet. Det är möjligt att frågan i det delade finansdepartementet inte ligger under herr Mundebos fögderi, men jag trodde att vi hade en regering som svarade för en politik, och prisutvecklingen är faktiskt en fråga som både regering och riksdag har att ta ställning till. Bara häromdagen avslog ju riksdagen en motion från vpk om att man skulle utvidga prisstoppet till att gälla alla nödvändighetsvaror. Då sade man ingenting om att det var en fråga som riksdagen inte kunde behandla, utan de borgerliga partierna och socialdemokraterna motsatte sig förslaget av andra skäl och menade tydligen att man skall acceptera de prisstegringar det gällde. Det är väl också rätt självfallet att riksdagen har att göra med förutsättningarna för kommunernas ekonomi. Vi behandlar ju här oavbrutet förslag och frågor som grundlägger de förutsättningar, utifrån vilka kommunerna har att arbeta i sin ekonomi. Nu säger herr Mundebo: Det har skett en hederlig redovisning av innebörden av det här skatteförslaget. Men jag hävdar: Det har det inte. Jag vill återigen citera vad som står på s. 6 i propositionen: ”Förslaget —-—-- ger skattesänkning för praktiskt taget alla inkomsttagare.” Hur kan man garantera det? Det måste ju vara hederligare att, om man lägger fram förslag om förändring av statsskatten, som man vet innebär höjningar av kommunalskatten i de flesta kommuner, samtidigt också ge en redovisning av vad den troliga effekten blir på kommunernas ekonomi och hur mycket kommunalskatterna sannolikt kommer att höjas. Det är givet att man inte kan ange exakta beräkningar, men någon redovisning i det avseendet är det ändå rimligt att begära i en proposition som handlar om skattepolitiken för nästa år.
Herr talman! Min oro har sin grund däri att det kommer att fattas 3 miljarder kronor i statens finanser. I ett läge där vi redan har mycket stor upplåning måste man antingen underbalansera budgeten med 3 miljarder eller ta ut skatter på något annat sätt, skatter som förmodligen kommer att drabba oss betydligt värre än ytterligare 1 1/2 96 på arbetsgivaravgiften. Jag tror alltså att den effekt som man skulle ha fått av att dämpa inflationen kommer att förvärras genom att regeringen, helt slumpmässigt tydligen, bara har klippt till med 11/2 96 i stället för 3 96 och därmed talar om totalfinansiering — utan att vilja tala om hur man har kunnat uppnå denna totalfinansiering. Av herr Josefsons inlägg tidigare kom det ju fram att han tänkte att det här ger ju så mycket större inkomster och det blir större skatter. Drar man konsekvensen av det resonemanget, skall man ju inte ta ut några arbetsgivaravgifter alls, för då blir ju inkomsterna ändå större. Jag är som sagt orolig för att man fördärvar statens finanser eller för att man tvingas ta ut några andra skatter som är värre än de föreslagna.
Herr talman! Låt mig tillägga tre saker. För det första kan jag också känna oro för den ekonomiska situationen och för skattesituationen under kommande år. Men det här förslaget innebär för de flesta heltidsarbetande människor ett bättre alternativ än andra redovisade förslag. Det kan medverka till att underlätta avtalsrörelsen och dämpa inflationen på ett effektivare sätt än andra redovisade förslag. Därför skulle jag som löntagare känna mindre oro om detta förslag genomförs och blir verklighet 1977. Det andra tillägget gäller prisutvecklingen och kommunalskatterna. Herr Hermansson menade att jag har fel om jag har uppfattningen att riksdagen inte har med det att göra. Jo, naturligtvis är det frågor som i hög grad angår riksdagens ledamöter och som finns med i bilden vid åtskilliga av de beslut som riksdagen har att fatta. Men vad jag säger är att det icke är riksdagen som har att besluta om kommunalskatten. Det är de svenska kommunerna och landstingen som gör det. Det är icke riksdagen som beslutar om löne och prisutvecklingen. Lönerna fastställs i fria förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Prisutvecklingen kan vi inte besluta om i riksdagen, även om någon händelsevis skulle vilja det. På denna punkt har när det gäller kommunalskatten en hederlig redovisning lämnats i propositionen. Tidigare alternativ har redovisats med utgångspunkt i kommunalskatter på 26 kronor 23 öre. Det kunde kanske vara naturligt att göra det i våras därför att man då kunde tro på en sådan kommunalskatteutveckling. Det förslag som nu redovisas utgår från kommunalskatter på 27 kronor. Vi vet nu att den genomsnittliga kommunalskatten under år 1977 kommer att vara 26 kronor 84 öre. Lägger vi ihop statlig och kommunal skatt blir det faktiskt ett något fördelaktigare utfall om man bor i genomsnittskommunen än vad som framgår av tabellen i propositionen. För det tredje sägs det att om man hade tagit in ytterligare några miljarder genom att ha sociala avgifter på 3,0 procentenheter hade man fått in mera pengar. Ja, men då skulle vi också ha redovisat det här förslaget som ett förslag till höjning av skatterna, som ett förslag till skatteskärpning. Då hade det varit en bluff att tala om en skatteomläggning, men det är det inte med den utgångspunkt som förslaget nu har fått.